Herr talman! Vpk har i år återkommit och föreslagit att ett antal av eventuella utbyggnadsprojekt och vattendrag/områden där det finns mycket starka bevarandeskäl skall undantas från utbyggnad.

För ett bevarande talar bl.a. även massiva lokala och regionala opinioner, olika myndigheter, vetenskapliga institutioner och det relativt låga energitillskott en utbyggnad skulle ge. Det finns även en ganska samstämmig uppfattning bland de politiska partierna om att byggandet av nya stora vattenkraftverk i Sverige måste anses vara avslutat. Riksdagen har ju också ställt sig bakom program som innebär att nya energikällor skall utvecklas. Skäl saknas därför att anlägga nya vattenkraftverk i de områden som vid olika tillfällen under senare år från vpk och andra partier föreslagits skall undantas från utbyggnad och skyddas enligt naturresurslagen. Vpk har som bekant sedan flera år tillbaka föreslagit att ett antal vattenområden, utöver dem som är undantagna, skall undantas från utbyggnad. Vi anser inte att vi har råd att göra oss av med de värden som finns i orörda vatten. Det behövs heller inte, då vattenkraften redan tillgodoser det energibehov som riksdagen lagt fast. Följer vi linjen om hushållning med våra naturresurser, en effektivisering av befintliga vattenkraftverk, effektivare energianvändning och satsar på utveckling av inhemska alternativa energikällor, kan vi spara de flesta ännu ej utbyggda objekten. Det bör också understrykas att det inte finns någon miljövänlig vattenkraftsutbyggnad. Flera av de förslag till undantag vad gäller utbyggnad av älvar och älvsträckor som vpk tidigare — i vissa fall ensamt — har ställt, har under senare år fått anslutning från andra partier. Breda och omfattande opinioner av älvräddaroch miljöorganisationer, partiorganisationer, fackföreningar, idrottsföreningar och andra organisationer och enskilda har medfört att många fallsträckor och vattenområden med stora bevarandevärden kunnat räddas, men många återstår som även de måste bevaras. Riksdagen har i slutet av 1986 och början av 1987, på förslag från en majoritet i bostadsutskottet, beslutat att från utbyggnad undanta fem vattendrag utöver tidigare undantagna. Det gällde Hylströmmen i Voxnan, Haverö strömmar i Ljungan, Långan i Indalsälven, Råneälven och Strängsforsen i Klarälven. Regeringen har också nyligen, såsom har påpekats i debatten, sagt nej till en utbyggnad av Edänge i Mellanljusnan. Jag vill gärna säga i detta sammanhang att det är bra att man nu har kommit fram till enighet i utskottet på denna punkt. Det hedrar socialdemokrater och moderater, som tidigare var motståndare till att undanta Mellanljusnan från utbyggnad, att de nu gör detta ställningstagande tillsammans med oss andra partier. Herr talman!

Kommunfullmäktige i Ragunda kommun har enhälligt sagt nej till förslaget om överledning av Ammerån. Ytterligare motiv mot överledning är, som vi har påpekat i reservationen, det förhållandet att länsstyrelsen i Jämtlands län för närvarande utreder frågan om bildande av naturreservat i området efter framställning från Ragunda kommun.

Jag vill bara instämma i vad som sagts beträffande Emån, som det också är oerhört angeläget att undanta. Agne Hansson och Ingrid Hasselström Nyvall har utvecklat synpunkter på den frågan och talat om de värden och förtjänster som Emån har och varför den bör bevaras. Låt mig tillägga att Emån såvitt jag känner till är det enda reproduktionsvattnet för malfisk som vi har i Sverige. Det borde också vara ett tungt vägande skäl att låta Emån skyddas enligt naturresurslagen. Sedan jag har sagt detta skulle jag gärna vilja göra ett par kommentarer till två reservationer. Den första av dem är reservation 5 från folkpartiet om vattenkraftens roll i energibalansen. I reservationen föreslås att riksdagen skall ta ställning för och fatta beslut om att vi i Sverige skall stanna för en utbyggnadsnivå på 66 TWh per år. Jag vill bara erinra om att man under de två senaste åren har uppnått en nivå på över 70 TWh när det gäller vattenkraft. Fortsatta omoch utbyggnader och effektiviseringar, som inte är kontroversiella, gör att nivån kommer att ligga betydligt över 66 TWh. Jag har redan sagt att vi är överens om betraktelsesättet att vattenkraftsutbyggnaden måste anses vara i huvudsak avslutad. Men jag tycker att det är fel att låsa fast nivån på det sätt som föreslås i reservationen. Riksdagens Prot. 1987/88:118 uttalande om nivån år 1990 står ju fast, men det vore, enligt min mening, 10 maj 1988 felaktigt att nu utvidga det hela, så att vi bestämmer att detta skall vara den slutliga nivån. Jag är övertygad om att vi kan få ut åtskilligt mer utan att behöva ta några kontroversiella objekt i anspråk. Sedan några ord om reservation 6. Inom vpk är vi överens om att man bör se till att de olika älvsträckorna får ett så bra skydd som möjligt. Nu föreslås från centerns och folkpartiets sida att de fyra huvudälvarna, och som det står i reservationen ”vissa andra älvar”, skall ges ett ökat skydd genom att man förklarar dem som nationalälvar.

Börjar man markera att vissa områden är viktigare än andra, på det sätt som föreslås i reservationen, finns det risk för att andra områden betraktas som mindre viktiga.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

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 15 behandlas naturresurslagen, eller NRL som vi i dagligt tal kallar den. Sakläget är följande. Riksdagen antog in november 1986 lagen om hushållning med naturresurser. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1987. Naturresurslagen innehåller bestämmelser om den framtida användningen av mark och vatten. Ingrid Hasselström Nyvall sade helt riktigt att vi har naturen till låns. Det är därför som naturresurslagen har tillkommit. I NRL föreskrivs att stora markoch vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploatering eller andra ingrepp i miljön skall skyddas. Markoch vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Förutom i det nämnda betänkandet har bostadsutskottet våren 1987 behandlat en rad motioner om NRL. I det nu föreliggande betänkandet behandlar utskottet motioner som väckts under den allmänna motionstiden 1988, motioner i vilka föreslås ändringar i NRL och uttalande från riksdagen i avsikt att klargöra vissa tillämpningsproblem som berör lagen. Den ändring som ett enhälligt utskott föreslår är en indirekt konsekvens av regeringens tidigare beslut i vad gäller ett nej till utbyggnad av Edänge. Därmed införs den kontroversiella älvsträckan i naturresurslagen den 1 juli 1988 och fredas alltså enligt NRL och de riktlinjer regering och riksdag tidigare har enats om. Namnet Edänge kommer därmed att avföras från den meny som utskottet årligen brukar presentera för kammarens ärade ledamöter i samband med naturresurslagens behandling i kammaren. Jag skall helt kort kommentera utskottsmajoritetens ställningstagande till de reservationer som fogats till betänkandet. Reservation 1 gäller översyn av hushållningsbestämmelserna i NRL. Sakförhållandet är följande. Riksdagen kommer under våren 1988 att ta ställning till proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 90-talet. I propositionen, som bereds av jordbruksutskottet, tas bl.a. inriktningen av naturvårdspolitiken upp. Bl. a. anges att en samlad översyn av naturvårdslagstiftningen kommer att genomföras. Vad rör den genom motionen aktualiserade frågan om hushållningsbestämmelserna i NRL vill utskottet erinra om sitt ställningstagande vid beslutet om lagens tillkomst 1986. Vid behandlingen då underströk utskottet vad i centermotionen hade anförts om vikten av att bevarandeintressena fick ett effektivt stöd i lagen. Vid detta tillfälle knäsatte vi principen. För att ge uttryck åt denna uppfattning föreslog utskottet och beslöt riksdagen om en ändring i propositionen, så att det i lagens inledande paragraf markerades att bl.a. en långsiktig god hushållning skulle främjas. Att nu mindre än ett år efter lagens tillkomst föreslå regering och riksdag en ändring synes oss vara väl magstarkt. Den tidsaspekt som vi talar om är ju kort. Vi förväntar oss en ökad integrering och samordning mellan naturresurslagen och den övriga naturvårdslagstiftningen. Det är möjligt att det som reservanterna är ute efter redan tillgodoses i samband med den aviserade översynen av naturvårdslagstiftningen. Det finns således många tunga skäl att avvakta. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservation 2 har vi mött tidigare i debatten. Det är folkpartiet som återigen för fram kravet på att ingen exploatering bör få ske i fjällområdena. Här berörs frågan om exploatering, främst mineralutvinning, i de obrutna fjällområdena. Motionärerna kräver mer eller mindre ett idiotstopp när det gäller alla eventuella framtida mineralutvinningar. Jag vill erinra om tidigare beslut i frågan. I detta framhölls ”att endast mycket starka samhällsintressen bör leda till att gruvdrift bör komma i fråga”. Civilutskottet anförde vidare att konflikter mellan olika särintressen får lösas från fall till fall. Detta är i princip riksdagens beslut på denna punkt. Avvägningen mellan de olika anspråk som kan göra sig gällande beträffande de obrutna fjällområdena får, enligt vår mening, anses godtagbar. Utskottet finner ingen anledning att ändra den tidigare uppfattningen i frågan. Jag föreslår avslag på reservationen. Reservation 3 är en moderat reservation, som grundar sig på motion Bo544. Margareta Gard har varit uppe och talat för reservationen. Utskottet anförde tidigare att det var viktigt att den fysiska riksplaneringen gavs en sådan utformning att en berättigad efterfrågan på fritidsbostäder kunde komma till stånd. Det åligger den enskilda kommunen att förverkliga riktlinjerna, om kommunen finner det lämpligt. Utskottet finner det inte motiverat att stödja motionärerna. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 behandlas naturvårdslagen på central nivå. Frågan tas upp i folkpartiets partimotion Bo502. Det föreslås att naturvårdsverket ges ansvaret för NRL på central nivå. För närvarande åvilar denna uppgift planverket. Den 1 juli 1988 förs uppgiften över till det nyinrättade planoch bostadsverket. Ett yrkande med samma innebörd avstyrktes av utskottet tidigare. Det har inte framkommit något som gjort det motiverat att stödja motionärerna. Vi tror nämligen att Gösta Blächer och hans medarbetare i det nya planoch bostadsverket kommer att klara problemen med glans. Därför yrkar jag avslag på reservation 4. I reservation 5 återkommer folkpartiet med krav och yrkanden beträffande vattenkraftens roll i energibalansen. Motionärerna återkommer med förslag om att riksdagen skall ge regeringen till känna ett uttalande om att någon vattenkraftsutbyggnad utöver den produktionsnivå, 66 TWh, som riksdagen tidigare uttalat sig för, inte skall ske. Detta är också en gammal bekant. Utskottet har behandlat motsvarande motionsyrkande åren 1985, 1986 och 1987 och därvid anfört att energipolitiken skall föras med fasthet och konsekvens och att det inte är lämpligt eller erforderligt med ett tillkännagivande enligt folkpartiets modell. Utskottet vill nu erinra om att i den energiproposition som förelagts riksdagen anförs att det bör finnas goda möjligheter att uppnå gällande utbyggnadsmål om en vattenkraftsutbyggnad motsvarande minst 2,5 TWh per år till mitten av 1990-talet inom ramen för de av riksdagen tidigare fastställda riktlinjerna. Utskottet finner inte anledning att ändra uppfattning, och jag yrkar avslag på reservation nr 5. Herr talman! Jag tror inte att detta skulle vara till gagn. Jag har precis samma uppfattning som Tore Claeson här tidigare redovisade. Det skulle bara bli så, att vi finge en A och en B-klass, att man skulle ha olika synsätt beträffande olika älvar. Detta skulle absolut inte gynna naturresurserna. Vi anser att ordet nationalälvar inte behövs. Naturresurslagen finns, och vi är överens om riktlinjerna för framtiden. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 6. Vad gäller Edänge har jag redan inledningsvis berört frågan. Den är nu avförd. Ändringen i naturresurslagen kommer att ske inom knappt två månader. Ammerån, Hårkan, Emån och Voxnan är ständigt återkommande namn när det gäller älvsträckor som motionärerna vill bevara till eftervärlden. Även samtliga dessa yrkanden har prövats av utskottet vid flera tillfällen, bl.a. år 1986 och år 1987. Beträffande Ammerån prövas detta projekt för närvarande av vattendomstolen. Domstolens yttrande till regeringen kan väntas tidigast första halvåret 1988. Projektet Emån prövas också av vattendomstolen. Denna prövning kommer, enligt vad utskottet erfarit, inte att vara klar före sommaren. Riksdagens tidigare ställningstagande står fast. Projekten bör kunna prövas enligt vattenlagen. Utskottet är inte heller berett att ändra sina tidigare ställningstaganden beträffande Voxnan och Hårkan. I naturresurslagen är ”Hårkan uppströms Hotagen” undantagen från vattenkraftsutbyggnad m.m. Utflödena i Hotagen kan med andra ord prövas. Det har inte, som motionärerna hävdar, varit avsikten att undanta de flöden som rinner ut i Hotagen från utbyggnad. Någon ändring i naturresurslagen i enlighet med förslaget i motionen är utskottsmajoriteten inte beredd att tillstyrka. Emån klassas av Agne Hansson som en av södra Sveriges nationalälvar. Prot. 1987/88:118 Därsker en prövning enligt vattenlagen. Och en prövning enligt vattenlagen, herr talman, är i och för sig inget löfte om framtida utbyggnad av vare sig Emån eller något annat vattendrag. Jag tror att det är viktigt att vi går ut med ett entydigt budskap. Jag har fått frågor om detta från exempelvis Kalmar län, där man har fått uppfattningen att här sägs att om nu riksdagen beslutar enligt vad vi föreslår, så kommer en utbyggnad att ske. Det är ju inte så, herr talman. Här kommer alltså en prövning att ske enligt vattenlagen, varvid vattendomstolen får säga sitt och regeringen til syvende og sidst har att fastställa prövningen — om ärendet förs upp på regeringsnivå. Jag tror att det vore nyttigt med ett klarläggande — att alla partier talar om vad den gamla vattenlagen innebär, och att vi inte går ut med dubbla budskap. Några speciella omständigheter synes ej föreligga i de aktuella frågorna. Frontlinjerna är med andra ord klara. Jag yrkar avslag på reservationerna 7 och 8. Beträffande dessa projekt är tidsplanen följande: Klippen prövas för närvarande av regeringen. Meåforsen omfattas t.o.m. den 24 oktober 1988 av ett interimistiskt naturreservat enligt 11 § naturvårdslagen. När det gäller Jaurekaska, som har prövats enligt vattenlagen, anses det inte vara ekonomiskt försvarbart att bygga ut denna älvsträcka. Riksdagen bör inte genom ändring i naturresurslagen ingripa i den pågående prövningen av Klippen. Inte heller bör riksdagen ändra sina ställningstaganden beträffande de övriga två projekt som nu behandlas. Motion Bo504 av folkpartiet, yrkande 2, såvitt nu är i fråga, avstyrks. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 9 — och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Naturresurslagen har ju kommit till för att skydda naturen, och det har också anförts här i debatten. Det är just därför som vi i reservation 1, och i vår motion Bo503, har sagt att lagstiftningen måste utformas på ett sådant sätt att den ger klara antydningar om hur man skall förvalta det som man har fått till låns — och inte hur man skall exploatera så mycket som möjligt därav. Det är helt i linje med denna grundtanke — att naturresurslagen skall vara ett skydd för naturen — som vi i vår reservation nr 1 kräver en förändring. När det gäller begreppet nationalälvar vill jag också säga att det är viktigt att slå vakt om naturresurslagen. Jag kan inte se att kravet från vår sida, att man skall mynta begreppet nationalälvar, skulle betyda att vi ger avkall på det vaktslåendet. Det skulle, som jag sade tidigare, ha ett stort symbolvärde, och det skulle också ge ett klart skydd för miljön i den omedelbara närheten av älvarna. Begreppet är myntat med ordet nationalpark som förebild, och det har därför ett stort symbolvärde för bevarandeintressena. Jag tycker att man befäster NRL:s styrka och bevarandekraft med ett sådant här förslag. När det gäller Edänge vill jag understryka att vi är helt överens. Men när det gäller de övriga älvarna, Ammerån, Hårkan, Emån och Voxnan, säger Magnus Persson att socialdemokraterna ännu inte är beredda att göra en omprövning. Om det i fråga om Emån skulle förekomma någon antydan om att det varit jag som farit med vilseledande uppgifter, så vill jag tillbakavisa det — och be om ursäkt om någon har kunnat missuppfatta vad jag sagt. Jag är helt på det klara med att en prövning i vattendomstolen inte innebär något generellt löfte om en utbyggnad. Men det är ändå ytterst regeringen som fattar beslutet. Det allra säkraste skyddet för Emån och de andra älvarna skulle man få om man undantog dem från utbyggnad genom att ta in dem i naturresurslagen. Det kan detta parlament besluta om. Då behöver man inte riskera att regeringen avslår eller bifaller en begäran om utbyggnad. Om vi tar in Emån i naturresurslagen, är den skyddad. Det ger alltså ett säkrare skydd. Det är detta jag vill framhålla nu och som jag har försökt att framhålla hemma i Kalmar län, när jag har tagit upp dessa frågor.

Herr talman! Vi vill, genom att säga att man skall sätta stopp för en utbyggnad av vattenkraften utöver nivån 66 TWh per år, göra en markering. Stig Malm föreslog t.ex. för en tid sedan en folkomröstning om älvarna. En del människor säger: Varför skall vi spara älvarna i Norrland? Vi åker ju så sällan dit. Vi har hört sådana mer eller mindre seriösa opinionsyttringar, och då har vi känt ett behov av att säga: Hit men inte längre. Vi har, som Tore Claeson här relaterade, sett att det går att utvinna mer vattenkraft, även om man sätter ett stopp för produktionsnivån. Olika klimatförutsättningar ger variationer. Det blevt.ex. en större produktion än angivna nivån det regniga året 1987. Vi vill alltså markera att vi skall bygga ut så att vi får en vattenkraftsproduktion om 66 TWh per år, men inte längre. Jag vill instämma i det Agne Hansson sade om nationalälvar. Man kanske inte uppnår ett större lagligt skydd, men det har ett starkt symbolvärde. Det kan innebära markeringar i landskapsskildringar och turistsammanhang, som kan skapa en ännu större respekt för dessa fyra älvar, samtidigt som attraktionsvärdet ökar. Jag tycker inte att det vore något fel att på det viset värna om dessa våra fyra sista orörda älvar. Ju fler som ansluter sig till reservationen om Emån desto starkare blir opinionsbildningen. Jag förstår att vi inte kan komma fram till en riksdagsmajoritet för reservationen, men den som vill värna om Emån kan ge uttryck för detta, när vi kommer till votering. Magnus Persson sade att vi hade en meny på sju älvsträckor i år. Förra året upptog menyn åtta älvsträckor. Kan vi räkna med en sträcka mindre om året, eller kan det gå fortare?
Herr talman! Till svar på Agne Hanssons inlägg vill jag säga att naturresurslagen naturligtvis är ett skydd för naturen. Det är därför den har tillkommit. Men jag tycker inte om att man skall inrätta något av A-lag och B-lag när det gäller älvar. Varför skall man ha speciella nationalälvar? Vilka älvar skall vara nationalälvar? Det är inte riktigt klart. Jag tror inte på den tingens ordning. Naturresurslagen skyddar alla vattendrag som ryms inom lagen, oavsett om de är stora eller små. Så tycker vi att det skall vara framdeles också. Det var bra att Agne Hansson gjorde ett klarläggande beträffande Emån. Emån kommer att prövas enligt vattenlagen. Det är också ett svar till Ingrid Hasselström Nyvall. NRL ger ett säkrare skydd. Det är helt klart. Vattendomstolen kommer nu att säga sitt, och sedan får regeringen säga sitt. Man får då göra den slutgiltiga balanseringen i regeringskansliet. Det är bara att gratulera till de olika opinionsyttringarna. Ingrid Hasselström Nyvall tog upp energibalansen. Det är egentligen ingen som är riktigt på det klara med var energibalansen skall ligga — 65, 66 eller 67 TWh per år. Jag tror att det vore oklokt att följa folkpartiets förslag i denna del. Utskottsmajoriteten föreslår en bättre avvägning, och vi säger nej till folkpartiets förslag.
Herr talman! Naturresurslagen skyddar alla älvar, och det är därför vi vill ha in de fyra älvar inkl. Emån som vi har tagit upp. När det gäller begreppet nationalälvar vill jag framhålla att det är de fyra stora, hittills orörda Norrlandsälvarna som skulle räknas dit. Dessa har naturligtvis ett symbolvärde, en särskild status i detta sammanhang, eftersom de är stora och hittills orörda. När det gäller Emån får vi vänta på prövningen i vattendomstolen och se, säger Magnus Persson. Så får vi förmodligen göra. Samtidigt erkänner Magnus Persson att NRL ger ett säkrare skydd. Det är därför vi har krävt att Emån skall tas in i NRL. Det är bara att hoppas att denna prövning tar lång tid, så att vi hinner kämpa vidare för att bilda opinion för ett krav att ta in Emån i NRL. Jag hoppas att Emån då skall bli nästa Edängefall i dessa sammanhang.
Herr talman! I reservation 6 skriver ni reservanter: ”De fyra huvudälvarna samt vissa andra älvar skulle ges ett ökat skydd om de förklarades som nationalälvar.” Vilka är de övriga, andra älvarna? Jag tror inte att vi skall gå på den linjen. Men det vore intressant om Agne Hansson kunde säga vilka de andra älvarna är. Vi tror inte att vi skall börja med ett A-lag och ett B-lag, oavsett om det gäller små eller stora älvar. De ryms inom naturresurslagen, som har kommit för att stanna. Det bästa skyddet uppnås genom att låta älvarna vara kvar i naturresurslagen.

Herr talman! Från centerns sida har vi under flera riksmöten krävt att ett förenklat lånesystem skall införas. I förlängningen av detta ligger också tanken att låneadministrationen kan förenklas. I kommittémotionen Bo258 väckt under allmänna motionstiden upprepar vi från centern dessa krav. Bostadsmarknadens kreditförsörjning skulle med fördel kunna administreras av bottenlåneinstituten. När bottenlån och statligt bostadslån kan slås samman till en låneform blir detta möjligt. Vi har också föreslagit att så skall ske. SBAB, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, har då ingen funktion att fylla och kan avvecklas. Därmed minskar de administrativa kostnaderna och en förenkling kan åstadkommas. I proposition 1987 85 finansierades över statsbudgeten. Detta skall ske med anledning av den omorganisation som skall göras av bostadsstyrelsen enligt tidigare fattade beslut i denna kammare. Med vår principiella syn på dessa frågor skulle det naturliga då vara att denna lånehantering överfördes till den öppna marknaden. Vår syn på låneförvaltningen tas upp i reservation 1, vilken jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Med anledning av proposition 115 har folkpartiet väckt en motion om att administrationen av räntebidragen, som i dag sker på bostadsstyrelsen, även fortsättningsvis skall vara lokaliserad till Stockholm när Övriga delar av det nya planoch bostadsverket utlokaliseras till Karlskrona enligt beslut som tidigare har fattats. Utskottets socialdemokratiska ledamöter föreslår med anledning av motionen att räntebidragsadministrationen utlokaliseras till Karlskrona och att planoch bostadsverket i sin helhet alltså utlokaliseras till Karlskrona. Jag vill gärna säga att det finns många goda skäl för ett sådant synsätt. Emellertid undantogs ränteoch låneadministrationen vid det tidigare fattade utlokaliseringsbeslutet. Detta gjordes för att ytterligare klarhet beträffande denna enhet ansågs nödvändig. Det är en sårbar enhet som kräver kontinuitet vad gäller både kompetent personal och handläggning av ärenden m.m. I samband med utlokaliseringsbeslutet, vilket även centern stod bakom, förutsattes det också att regeringen närmare skulle redovisa sin syn på denna förvaltningsorganisation innan slutligt beslut om utformningen av den fattades. Frågan om bidragsförvaltningens lokalisering behandlas inte i propositionen. Centern menar att ett slutligt ställningstagande i denna fråga kräver att det tidigare beslutet verkställs i linje med dess innebörd. Ett yrkande i en folkpartimotion om fortsatt lokalisering av enheten, skild från planoch bostadsverket i övrigt, till Stockholm ger inte tillräckligt underlag för att vi nu skall kunna fatta ett lokaliseringsbeslut.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

Herr talman! Bostadssektorn är den samhällssektor i Sverige där socialistisk regleringsoch planhushållningspolitik är som mest utvecklad. Som en del i detta regelverk ingår den statliga långivningen. Systemet är byråkratiskt, krångligt och kräver en omfattande administration. Dessutom är det kostnadsdrivande. I den moderata motionen om bostadspolitiken framhåller vi angelägenheten av att ett nytt och förenklat lånesystem införs. Ett nytt låneoch bostadsfinansieringssystem bör utformas så att räntebidragsberättigade bostadslån utgår som enhetslån per kvadratmeter neutralt mellan byggherre och upplåtelseformer. Beräkningar bör göras med utgångspunkt i en lägenhet med given storlek, exempelvis 75 m?. För mindre lägenheter reduceras lånet, och för större lägenheter ökas det upp till en viss största lägenhetsyta. Om lägenheten är större eller kostar mer än vad som täcks av enhetslånet, får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. Lånesystemet bör i princip inte innehålla något moment av kostnadskontroll. Den enda begränsningen bör vara att byggobjektets kreditsäkerhet inte riskeras. Genom att överlåta långivningen till de vanliga kreditinstituten kan SBAB avskaffas. Statens medverkan skulle inskränka sig till faställande av regler för enhetslånet och därmed sammanhängande statlig borgen. Det skulle medföra en väsentlig förenkling i lånehanteringen, och ett kreditinstitut kunde svara för hela långivningen i stället för nuvarande ordning med uppdelning i bottenlån och bostadslån för enskilda fastigheter. Vi föreslår att räntebidragens omfattning och utformning utreds. I samband med riksdagsmajoritetens beslut om att utlokalisera det nya planoch bostadsverket till Karlskrona påtalade bostadsutskottet att låneförvaltningen borde ligga kvar i Stockholm till dess att den framtida organisationen blivit klar, detta med tanke på att det är viktigt att låneförvaltningen fungerar. I den nu framlagda propositionen lämnas förslag om låneoch bidragsförvaltningens organisation. Men den synnerligt viktiga frågan om lokaliseringen nämns inte i propositionen. Det är angeläget att påpeka att störningar bl.a. i bidragsstruktureringen får stora konsekvenser för låntagarna och för statsverket i form av ökade kostnader. En fortsatt lokalisering till Stockholm innebär att verksamheten kan fortskrida i nuvarande takt och omfattning. Det är också angeläget att den personal som finns i dag kan stanna inom verksamheten. En annan faktor som bör nämnas är att ett nytt datasystem, som planerats i mer än tio år, håller på att provköras. Vi förordar därför att bidragsförvaltningen ligger kvar i Stockholm tills klarhet vunnits om förvaltningens utformning.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

Herr talman! I proposition 115 föreslås bl.a. ändringar i uppgiftsfördelningen mellan Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, och det nya planoch bostadsverket som inrättas fr.o.m. 1 juli 1988. Utbetalning och avisering av SBAB-lån skall skötas av bolaget. Däremot skall planoch bostadsverket ansvara för räntebidragen. Som en följd av denna ordning kommer även den del av det nya verket som handhar räntebidragen att omlokaliseras till Karlskrona. Beslutet om en lokalisering av planoch bostadsverket till Karlskrona fattades enligt folkpartiets mening på ett otillräckligt underlag, och vi i folkpartiet motsatte oss därför de majoritetsförslag som socialdemokraterna och centern genomdrev i december 1987. Det bör samtidigt noteras att riksdagen i detta sammanhang förordade att låneförvaltningen tills vidare skulle vara kvar i Stockholm. Det fanns goda skäl för detta ställningstagande. Det är angeläget att personalen kan förmås att stanna, eftersom störningar inom denna verksamhet får särskilt allvarliga konsekvenser. Bostadsstyrelsen provkör just nu ett nytt datasystem som planerats i tio års tid. Hela systemet är uppbyggt på en integration av låneuppgifter och räntebidrag. Detta system måste nu göras om helt. Att samtidigt som detta skall ske nyrekrytera eller flytta personal kommer att allvarligt hota hela verksamheten. Det får inte råda något tvivel om att räntebidragen når sina mottagare. Det krävs också en nära kontakt mellan räntebidragsutbetalarna och bottenlåneinstituten. Herr talman! Frågan bör därför ses över i särskild ordning. I en sådan översyn bör konsekvenserna av de olika lokaliseringsalternativen — Stockholm och Karlskrona — belysas bl.a. vad gäller kostnader och personalfrågor. Inte minst viktigt är det att få belyst vilka åtgärder som behöver vidtas så att nettoaviseringssystemet vid en eventuell omlokalisering kan fungera friktionsfritt. Det är också viktigt att garantier skapas för att den personal som nu arbetar med bidragsförvaltningen i Stockholm där kan beredas i det närmaste motsvarande uppgifter. Regeringen bör utöver sin syn på frågan för utskottet redovisa ett underlagsmaterial, som gör det möjligt för riksdagen att bedöma lokaliseringen. I reservation 4 föreslås en utredning av lokaliseringsfrågan efter den inriktning som jag här har redogjort för. Reservationen är gemensam för folkpartiet, moderaterna och vpk. Herr talman! Folkpartiet har i en partimotion till detta riksmöte förordat att räntebidragen i framtiden skall skiljas från de statliga lånen samtidigt som en långtgående schablonisering av beräkningsgrunderna genomförs. Den utveckling av låneförvaltningen som nu pågår, där hanteringen av lån och räntebidrag skiljs åt, framhäver det naturliga i en sådan förändring. Målet med schabloniseringen bör vara att räntebidragen skall kunna betalas ut på ett enklare sätt. Vidare bör bosparande sålunda inte diskrimineras genom räntebidragssystemet, som faktiskt nu är fallet. Riksdagen bör därför begära förslag från regeringen i sådan riktning. I reservation 3 föreslår folkpartiet och moderaterna ett tillkännagivande till regeringen med en sådan innebörd. I nuvarande system för låneförvaltningen administreras bottenlånen av särskilda institut, medan SBAB ansvarar för de statliga lånen. Det rationella i denna ordning kan diskuteras. En mer naturlig utveckling vore att även de statliga lånen i framtiden administreras ute på marknaden. Denna fråga bör utredas närmare. Regeringen bör därefter återkomma till riksdagen med förslag. I reservation 2 från folkpartiet föreslås en sådan inriktning på löneförvaltningens administration. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad Erling Bager har sagt beträffande reservation 4 om lokalisering av bidragsförvaltningen.

Nu har vi igen från regeringen fått ett förslag, där det enligt min mening inte finns tillräckligt underlag. Det finns betydande risk att det kan få menlig inverkan på den verksamhet som det här handlar om. Förslaget att låneförvaltningen den 1 juli skall överföras till Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag och att räntebidragshanteringen skall bli kvar vid planoch bostadsverket med placering i Karlskrona är enligt min mening olyckligt. Innan man fattar ett sådant beslut, borde frågan utredas i särskild ordning och en översyn göras av konsekvenserna. Det är att upprepa vad jag hoppades skulle vara en engångsföreteelse, nämligen förfarandet i samband med beslutet om flyttning av planoch bostadsverket till Karlskrona. Jag yrkar bifall till reservation 4 i detta betänkande.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att kommentera huvudfrågan i betänkandet om anslag till bostadsadministrationen. Det handlar om ett principförslag som framlagts av regeringen om att förvaltningen av bostadslån skall flyttas till SBAB. Här finns två huvudlinjer: en majoritetslinje, bakom vilken socialdemokrater, folkpartister och vpk står, och en nej-linje, bakom vilken moderater och centerpartister står. Ibland när man lyssnar på debatten och har läst det bakomliggande materialet kan man göra vissa konstateranden — det är inte fråga om några värderingar —, och det konstaterande jag kan göra här är att det hittills i debatten inte har sagts något nytt. Då kan jag begränsa mig till att hänvisa till vad som har skrivits i sakfrågan och yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Får jag säga direkt i anslutning till vad Per Olof Håkansson sade att det faktiskt är någonting alldeles nytt som nu föreslås. Under alla dessa år som bostadsstyrelsen haft ansvaret för den statliga låneförvaltningen har det ansetts rationellt och billigt med samordnad hantering av räntor, amorteringar och räntebidrag. Att sära på dessa, som den föreslagna nyordningen kommer att innebära, medför enligt min uppfattning betydande olägenheter. Det nya systemet blir faktiskt mindre rationellt och dyrare. Men man kan självfallet ha olika uppfattningar. Jag återkommer — Per Olof Håkansson berörde inte frågan i sitt inlägg — till att man nu verkligen borde ha närmare utrett konsekvenserna av lokaliseringen av bidragsförvaltningen. Med tanke på den diskussion som förts tidigare borde man ha varit litet försiktigare i detta sammanhang och faktiskt gett sig tid till att mera noggrant utreda frågan.
Herr talman! Det är inte min avsikt att i den här sena timmen förlänga debatten mer än nödvändigt. Jag vill bara kort kommentera bidragsförvaltningen. Jag tycker att det är tråkigt att socialdemokraterna inte har velat ställa sig bakom att det tas fram ett rejält underlag för det här beslutet. Centerpartiet har, tycker jag, dragit lärdom av den debatt som vi hade i höstas om lokaliseringen av bostadsverket, så att man nu säger att man vill ha ett underlag för beslutet. Det hade varit klädsamt om också socialdemokraterna hade intagit den ståndpunkten.

Herr talman! I betänkande 19 behandlas ett regeringsförslag om att en produktionsanpassad belåning skall införas för nybyggnad av bostäder i egen regi. Förslaget har tillkommit med anledning av det avtal som nyligen har slutits om s.k. objektsanställning. Det innebär bl.a. att byggföretagen tar ett mer långsiktigt ansvar för att trygga sysselsättningen för sina anställda. Bättre belåningsmöjlighet ger företagen större möjligheter att utjämna konjunktursvängningarna. Jag har tidigare berört nödvändigheten av en reformering av det nuvarande bostadsfinansieringssystemet. Men i avvaktan på en mer genomgripande reformering måste de möjligheter som finns att åstadkomma förenklingar och förbättringar i neutraliteten mellan olika byggherrar, entreprenadoch upplåtelseformer tas till vara. Däremot anser vi att regeringen inte bör ges möjlighet att undanta byggande i vissa områden från denna belåning. Då finns det stor risk för en tämligen godtycklig prövning, som i väsentliga avseenden skulle sätta de nya lånemöjligheterna ur spel. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Regeringen föreslår i propositionen 1987/88:127 att produktionskostnadsanpassad belåning skall införas för nybyggnad av bostäder i egen regi. Regeringen föreslås dock få möjlighet att besluta att nuvarande regler om schablonbelåning skall gälla ”för visst område”. Vi har från folkpartiet i en partimotion till årets riksmöte presenterat en rad förslag om hur bostadsfinansieringssystemet bör reformeras. I avvaktan på en mer genomgripande förändring är det ändå angeläget att justera oformligheter i nuvarande ordning. De bestämmelser som nu gäller diskriminerar byggande i egen regi. Enligt folkpartiets mening bör självfallet denna diskriminering upphöra. Ett steg i denna riktning vore att avskaffa konkurrensvillkoret. Tyvärr har riksdagens majoritet motsatt sig exempelvis detta förslag. Ett annat steg är att tillåta samma belåning för byggande i egen regi som för konkurrensupphandlade projekt. Vi välkomnar regeringens förslag att nu tillåta det. Som propositionen är utformad får regeringen emellertid stor frihet att bestämma för vilka områden pk-belåning eventuellt inte skall tillåtas. De riktlinjer för regeringens prövning som anges i propositionen är mycket allmänt hållna. Schablonbelåning skall tillämpas ”om det behövs med hänsyn till läget på arbetsmarknaden, samhällsekonomiska förhållanden eller andra väsentliga allmänna intressen”. I första hand skall inskränkningar komma i fråga om branschen inte kunnat åstadkomma ”godtagbara konkurrensförhållanden”. Regeringens förslag öppnar dörren för en ganska godtycklig prövning av frågan om i vilka områden olika belåningssystem för byggande i egen regi skall gälla. Eftersom systemet med förhandlingsupphandlingar har visat sig ge goda resultat finns det ingen anledning att införa en undantagsregel av det slag regeringen har föreslagit. Herr talman! Jag yrkar i konsekvens med detta bifall till reservation nr 1 som är gemensam för folkpartiet, centern och moderaterna.

Herr talman! Både Margareta Gard och Erling Bager har tagit upp reservation 1 angående pk-belåning vid byggande i egen regi i sina anföranden. Även jag vill yrka bifall till reservation nr 1, men eftersom motiven för reservationen är desamma för centern som för moderaterna och folkpartiet tänker jag inte uppehålla mig vidare vid denna reservation. Jag vill i stället säga några ord med anledning av reservation 2. I den reservationen har vi centerpartister i utskottet ställt oss bakom en enskild centermotion där förslaget är att kostnader för kompletterande värmekällor som inte är beroende av el för att producera värme, t.ex. kaminer och kakelugnar, fullt ut skall få räknas in i låneunderlaget vid såväl nysom ombyggnad. I betänkandet står att sedan den 1 januari 1988 en kombination av två olika värmesystem, t.ex. elvärme och fastbränslepanna, kan belånas. Det tycker vi självfallet är bra, framför allt ur energisynpunkt. Men vi tycker inte att det är skäl till att avslå motionen. Nästan alla dagens värmesystem är ju beroende av el för att kunna fungera. Det gör att vi är mycket sårbara vid störningar i elförsörjningen. Det räcker med ett elavbrott under ett par kalla vinterdagar för att det skall bli uppenbara problem för människor. Då behöver man inte vara utrustad med speciellt mycket fantasi för att kunna föreställa sig vilka problem som skulle uppstå vid sabotage mot elförsörjningssystemet. Det är framför allt mot den här bakgrunden vi i centern tycker det är nödvändigt att vidta åtgärder för att trygga värmeförsörjningen i våra bostäder vid elavbrott eller andra störningar i eldistributionen. En sådan åtgärd är att, så som föreslås i motionen, stimulera installation av värmekällor som inte är elberoende. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.
Herr talman! När vi nu diskuterar låneunderlag vid nybyggnad av bostäder i egen regi tror jag att man måste konstatera att vi i sak är rätt ense. Det är i tillämpningen som det finns vissa skillnader. Det finns en majoritetslinje som säger ja till propositionens förslag om att det skall kunna ske regionala avgränsningar eller inskränkningar på annat sätt i den regel som nu avses bli etablerad. Varför är man då inte ense fullt ut? Det kan kanske finnas litet anledning att fundera över det. Jag tror att det mer har att göra med den s.k. Bohmandoktrinen än vad som gäller i sak. Bohmandoktrinen säger att man från moderat håll inte kan vara överens med socialdemokraterna. Då har man försökt att hitta något skäl för att markera skiljaktigheten i den här frågan, och därför har man skrivit att förslaget har godtycklighet i sig osv. Med hänsyn till de regler som kommer att gälla vågar jag påstå att det är nys. Jag känner ingen oro, Erling Bager, över det sätt på vilket en socialdemokratisk regering kommer att hantera den här frågan. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Per Olof Håkansson: Visst är vi ense, men vi är inte ense fullt ut. Den s.k. Bohmandoktrinen, som Per Olof Håkansson har konstruerat, ger jag inte mycket för. Det finns ett inslag av godtycke i detta genom att regeringen skall pröva varje fall. Vid en sådan prövning blir det ett inslag av godtycke, och det vänder vi oss emot. Vi vill ha en generell regel som säger att byggföretagen får bygga i egen regi med de låneformer som nu har konstruerats. Visst måste väl även Per Olof Håkansson inse att det finns ett inslag av godtycke här?
Herr talman! En hel del av det som Per Olof Håkansson sade här tidigare var ganska förnuftigt och andades den gemensamma syn som det finns ett gott stycke av i detta betänkande. Men det vore trevligt om socialdemokraterna hade kunnat ta steget fullt ut och sett till att man vid byggande i egen regi får möjlighet till denna belåning oinskränkt i hela landet. Deras försök till reglering kan trots allt innebära att prövningen kan komma att ske på ett ganska godtyckligt sätt. Vi beklagar att regeringen vill införa denna spärregel. Detta hade inte behövts. Vi hoppas att det kanske vid en senare behandling i utskottet och i kammaren skall gå att rätta till den plump som förslaget i betänkandet innebär.
Herr talman! Jag måste till Margareta Gard få säga att det föreligger ett missförstånd, när hon menar att det i varje enskilt fall skall göras en prövning. Så är icke fallet. Den undantagsbestämmelse som regeringen vill ha bemyndigande att sätta i kraft skall nämligen meddelas för ett visst område. Detta undantag kommer därefter att gälla inom området fram till dess att det upphävs. Det är alltså inte fråga om att pröva ärende för ärende enligt den ordning som Margareta Gard gjorde gällande. Det råder således ett missförstånd från Margareta Gards sida beträffande det sätt på vilket denna bestämmelse om undantag skall tillämpas.
Herr talman! Det råder nog inte så stort missförstånd. När regeringen skall undanta ett område, sker det ju en prövning från fall till fall. Man beviljar alltså undantag för ett område. Detta undantag kan sedan upphävas, varefter man beviljar undantag för ett annat område. Per Olof Håkansson måste väl ändå medge att detta inte är bra och att det kan bli fråga om godtycke. Vi vänder oss emot detta. Vi vill i stället ha en generell regel, så att byggföretagen själva kan avgöra när de skall bygga i egen regi. Detta är faktiskt viktigt.
Herr talman! Det är bra att Margareta Gard flyttar positionerna. I sitt tidigare inlägg sade hon ju att regeringen skulle göra en prövning av ärenden från fall till fall. Nu för Margareta Gard ett resonemang som ligger nära min uppfattning. Det är alldeles klart att regeringen måste ha ett underlag för att kunna införa dessa bestämmelser i ett speciellt område. Om man senare vill upphäva detta undantag, går man ju fru Gard till mötes. Skillnaden är alltså att fru Gard menar att det skulle komma att ske en prövning i varje enskilt fall, medan jag framhåller att det kommer att bli fråga om en tämligen generell hantering. Man inför alltså denna regel för ett helt område. Det är klart att man senare kan upphäva denna. Det är alltså inte fråga om någon prövning från fall till fall. Det är, som jag har påtalat, ett Prot. 1987/88:118 missförstånd från moderaternas sida. 10 maj 1988

Herr talman! Riksdagens arbetsformer brukar debatteras av och till. Det finns väl också anledning att göra en liten reflektion över detta betänkande. Vi återupptar behandlingen av ett betänkande, som vi justerade i utskottet den 17 mars. Vi bordlade det den 30 april och inledde debatten den 5 maj. I dag är det dags för fortsatt debatt och beslut. I detta betänkande behandlas vissa industripolitiska frågor och anslagen inom industridepartementets område. De avser ett flertal olika områden. I betänkandet tar vi bl.a. upp stödet till småföretagsutvecklingen och hemslöjden. Jag skall beröra några av de olika anslagen. Från centerns sida har vi länge i olika sammanhang drivit kravet på att stödet till nyetablering av småföretag och stödet till befintliga småföretag och till hantverk måste stärkas. Den utveckling inom näringslivet som vi nu har sett under den senaste tiden har inneburit att koncentrationen både vad avser produktionsstruktur och ekonomisk makt alltmer har ökat. Ägarstrukturen har blivit alltmer komplicerad. Storföretagen har fått en alltmer dominerande ställning i samhällsekonomin. De expanderar ofta genom att köpa upp mindre, konkurrerande och innovativa företag. Fusioner mellan de redan stora företagen har blivit en allt vanligare företeelse. Storföretagens affärsmetoder har blivit alltmer aggressiva, med s.k. fientliga bud på företag i ett försök att stärka sin egen ställning. Det är nödvändigt att denna fusionsgalopp avstannar och att vi i stället får en utveckling med en satsning på de mindre och medelstora företagen. Den pågående utvecklingen minskar överblickbarheten och möjligheterna att utkräva ansvar i olika led. Från centerns sida har vi också i olika sammanhang - i motioner, i debatter —- understrukit nödvändigheten av att regeringens satsning under de senaste åren på att ensidigt gynna de stora företagen och de stora enheterna måste få ett slut. Det är en felaktig näringspolitik som har präglat riksdagsmajoritetens beslutsfattande de senaste åren. Det är nödvändigt att vi får en näringspolitik, som inriktas på de mindre och medelstora företagen med klara ägarförhållanden. Det är en både demokratisk och ekonomisk nödvändighet för att vi skall kunna få en positiv samhällsutveckling. Det är av avgörande betydelse att man främjar de mindre företagen i förhållande till de stora företagen. En väl utvecklad småföretagsamhet är bl.a. av central betydelse om vi skall kunna nå målet om regional balans. En viktig deli en positiv utveckling av småföretagsamheten är de satsningar som sker inom områden som är framtidsinriktade. Från centerns sida har vi bl.a. föreslagit att särskilda medel skall ställas till förfogande för de regionala utvecklingsfonderna. De regionala utvecklingsfonderna är utmärkta instrument när det gäller att skapa en bättre framtid och åstadkomma en utveckling av de mindre och medelstora företagen. Vi har också lagt fram förslag om att de regionala utvecklingsfonderna skall få resurser för att miljöoch energiinvesteringar skall kunna stimuleras. Vi vet att många mindre och medelstora företag kan göra betydande insatser inom detta område. Det är därför beklagligt att utskottsmajoriteten med byråkratiska hänvisningar avvisar ett förslag med denna inriktning. Man ger faktiskt inte heller något reellt skäl när man avslår och avvisar våra förslag. Vi har också tvingats ta upp frågorna om nyetableringsinsatsen i en reservation. Sedan en tid tillbaka pågår vissa aktiviteter på central nivå för att stimulera nyetableringsinsatser. Vi menar från centerns sida att om man skall stärka nyetableringar skall det ske på regional nivå. Det är viktigt att de regionala utvecklingsfonderna tillförs resurser. De befinner sig ju betydligt närmare problemen. De regionala utvecklingsfonderna och organen har lättare att aktivt stimulera nyetableringar av företag. Detta anslag bör överföras från SIND till de regionala utvecklingsfonderna. Ett viktigt led när det gäller att utveckla småföretagsamheten är att se till att uppfinnarna får skäliga villkor och ekonomiskt stöd. Det finns många belägg för detta. Tvärtemot vad utskottsmajoriteten anför är många uppfinnare i dag missgynnade på olika sätt och har det ekonomiskt svårt. Många dras med ekonomiska problem och har stora skulder. Många är rädda för att de t.ex. skall bli av med sin uppfinning om de går till olika myndigheter. Jag tycker att det finns skäl att säga att det är att bita sig själv i tummen och vara dumsnål, om man inte öppnar för ett mer generellt stöd till uppfinnare och till denna typ av verksamhet, som vi från centerns sida har föreslagit. Utskottsmajoriteten lider samma brist på känsla för den betydelsefulla verksamhet som hemslöjden svarar för. Vi har krävt en uppräkning av anslaget till hemslöjden. För ett antal år sedan fick vi igenom här i riksdagen att man skulle påbörja eller fortsätta satsningen på den regionala hemslöjdsorganisation som riksdagen fattade beslut om i början på 1980-talet. I fjol fick vi igenom ett förslag om att man skulle inrätta en tredje konsulent för sameslöjd. Vi fick i fjol emellertid inte igenom hela vårt förslag om att man skall fullfölja den tidigare bestämda organisationen för hemslöjden. I år återkommer regeringen med att man skall genomföra hemslöjdsorganisationen i sin gamla, ursprungliga tappning, enligt den tidigare modellen. Man väljer dock att finansiera genomförandet genom att ta pengar via anslag C4, dets.k. länsanslaget. Utifrån vår utgångspunkt tycker vi att det är fel att man skall nagga länsanslaget i kanten och låta de pengar som är avsedda för regionalpolitiska insatser vara med och betala hemslöjdens organisation. Det är en felaktig princip. Jag vill fråga Wivi-Anne Radesjö, som företräder socialdemokraterna i denna debatt, vad det är som gör att socialdemokraterna nu väljer att nagga länsanslaget i kanten. Vad är det som har varit vägledande när ni har valt den här nya principen? Det kanske mest förvånande ställningstagandet från utskottsmajoritetens sida gäller det framtida europeiska rymdsamarbetet. Socialdemokratin har tidigare ofta berömt sig för att vara internationellt inriktad, teknikvänlig, öppen för ny teknik osv. I detta fall väljer man att minska det svenska engagemanget. Det är förvånande med tanke på de möjligheter som Sverige skulle kunna ha att aktivt och konstruktivt bidra till det europeiska rymdsamarbetet. Vi anser från centerns sida att Sverige måste medverka i det europeiska rymdsamarbetet på minst samma nivå som hittills. Vi får inte heller glömma att en nedtrappning av rymdsamarbetet och de minskade anslagen till ESA som det är fråga om kan få allvarliga regionala konsekvenser. Det finns en kommun i detta land, Kiruna kommun, som i stor utsträckning är beroende av att Sverige är aktivt i det europeiska rymdsamarbetet. Jag vill fråga Wivi-Anne Radesjö vad det finns för motiv för att socialdemokraterna så envetet har bromsat ett aktivt engagemang på rymdsamarbetets område. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat i detta betänkande.

Herr talman! I detta betänkande från näringsutskottet har vpk:s representant i utskottet undertecknat tre reservationer. Den första reservationen gäller frågan om en statsstödd exportkreditgivning vid svensk export av reningsteknik. På senare tid har man alltmer diskuterat frågan om vilka insatser som Sverige kan göra när det gäller andra länders utsläpp av miljöfarliga ämnen. Naturvårdsdirektören i Västerbotten har nyligen framfört den synpunkten att man t.o.m. skulle lämna bistånd via SIDA-anslaget tillt.ex. Polen för en bättre rening. Utsläppen från Polen drabbar till en stor del ostkusten. Vi tycker därför att man borde försöka göra ytterligare insatser för att främja svensk export av reningsteknik. Jag yrkar bifall till reservation 9. I reservation 13 yrkar vi på att insatser skall göras för att öka förädlingsgraden inom sågverksindustrin, vilken vi anser i dag är helt otillräcklig. Det finns åtskilliga studier — framför allt har statens industriverk gjort sådana studier — som visar att man skulle kunna dels öka sysselsättningen, dels betydligt höja förädlingsvärdet inom sågverksindustrin om man gjorde tillräckliga insatser. Först och främst skulle det innebära förbättringar för Norrlands inland. Med hänsyn till bl.a. branschens struktur torde man kunna påstå att skall det hända någonting på detta område måste staten ta ett huvudansvar för att dessa, som vi tycker, nödvändiga åtgärder skall kunna genomföras. Jag yrkar bifall till reservation 13. Slutligen har vi i betänkandet en reservation som gäller anslaget till styrelsen för teknisk utveckling. Där föreslås insatser för utveckling av optiska datorsystem. Jag tänker inte gå närmare in på frågan om denna teknik, vilken jag inte behärskar, men konstaterar att sådana system har väsentliga tekniska fördelar jämfört med dagens elektronikbaserade system. Jag yrkar bifall till reservation 28.

Herr talman! Det här betänkandet från näringsutskottet är i det mesta en uppföljning av förra vårens beslut om näringspolitikens inriktning. I betänkandet behandlas bl.a. en motion från folkpartiet, som också har reserverat sig, där man menar att det nu skulle vara befogat att byta namn på industridepartementet och i stället kalla det för näringslivsdepartementet. Man begär i motionen att riksdagen uttalar sig för en sådan ändring. Utskottet anser det inte befogat. Det är ju regeringen själv som beslutar om departementens indelning och uppgifter. Vi avstyrker därför reservation 1. Anslaget till utredningar föreslår regeringen skall höjas av flera orsaker. Bl.a. har riksdagen tidigare beställt två nya kommittéer. Den ena skall utreda marknadsförutsättningar för olika mineralråvaror, den andra regionalpolitikens inriktning. Kostnaderna för statistik har också ökat. Utskottsmajoriteten anser att de branschråd och delegationer som finns för samråd med näringslivet har ett värde och bör finnas kvar. Därför anser utskottet det befogat att anslaget A 3 ökas och avstyrker reservation 2 från folkpartiet och moderaterna. I fråga om verksamheten vid statens industriverk, SIND, har vi haft att behandla två motioner, en från moderaterna och en från folkpartiet. Man vill minska anslaget till förvaltningskostnaderna för SIND. Jag vill påminna om att vi 1983 beslutade här i riksdagen vilken roll SIND skall spela och att vi sedan givit SIND i uppdrag att genomföra program för industrioch näringspolitiken. Just nu pågår fyra program som bestrids under anslaget B 1: för det första någonting som kallas utredningsverksamhet, för det andra industriell omvandling och tillväxt, sist men inte minst värdefullt programmet småföretagsutveckling. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på reservation 3 från moderaterna, vilka menar att SIND bör omorganiseras och att anslaget bör minskas. Jag yrkar också avslag på reservation 4 från folkpartiet, som tycker att utredningsverksamheten hos SIND bör begränsas och därmed vill minska anslaget. Riksdagen beslutade våren 1987 att förlänga en försöksverksamhet för att stödja industridesign med tre år, alltså fram till budgetåret 1989/90, med 5 miljoner per år. Det är ett anslag som administreras av SIND. När nu regeringen i propositionen helt följdriktigt föreslår det här anslaget, vill folkpartiet i reservation 5 avvisa det. Majoriteten anser att det är ett väl motiverat anslag och att treårsprogrammet nu skall fullföljas. Det gör att SIND kan göra insatser i bl.a. enskilda småföretag. Därför avstyrker vi denna reservation. När det sedan gäller frågan om hemslöjden har utskottet behandlat flera motionsyrkanden. Vi är överens om att det är bra att det i framtiden kommer att finnas två hemslöjdskonsulenter i varje län. Alla är ense om att hemslöjden har betydelse som komplement till sysselsättningen i glesbygden. Eftersom vi är överens och regeringen föreslår att pengar skall anslås, är jag förvånad över att det finns en reservation om detta. Pengarna kommer ju över ett annat anslag, över anslaget C 4, Regionala utvecklingsinsatser. Vi yrkar alltså avslag på reservation 6. Det finns vidare en reservation, där det menas att de nya hemslöjdskonsulenterna också bör fungera som hantverkskonsulenter. Majoriteten tycker att den förstärkning som vi nu får på hemslöjdskonsulentsidan riskerar att omintetgöras genom ett sådant beslut. Vi yrkar därför avslag på reservation 18. Vi yrkar avslag på reservationerna från de borgerliga partierna om att omlokalisera nämnden för hemslöjdsfrågor, då det just nu pågår en kartläggning av verksamheten hos de s.k. småmyndigheterna. Det är statskontoret som gör denna kartläggning. Vi anser det lämpligt att invänta en rapport från kartläggningen, då nämnden ingår i dessa småmyndigheter. Utskottets majoritet håller inte med de borgerliga reservanterna, som anser att SIND ger hantverket en låg prioritering. Det är svårt att säga vad som är pengar till småföretagsutveckling och vad som är pengar till hantverksstöd. De går så att säga in i varandra. Men vi menar att det bör vara SIND och utvecklingsfonden som gör denna prioritering. Vi yrkar avslag på reservation 17 samt på reservationerna 19 och 20 om nyetableringsinsatserna. Utskottet konstaterar det positiva faktum att statens kostnader för det svenska exportkreditsystemet har kraftigt minskat. Det råder också enighet om att exportkreditsystemet alltjämt har betydelse för de svenska exportföretagens långsiktiga utveckling och att systemet därför bör finnas kvar också nästa budgetår. I reservationerna 8 och 9 tas frågan om subventionering av svensk export av miljöteknik upp. Vi har tidigare behandlat liknande yrkanden, senast våren 1987. Utskottet var den gången inte berett att tillstyrka förslaget. När nu den stora miljöpropositionen snart skall läggas fram för riksdagen är det ganska onödigt att här diskutera de miljöpolitiska aspekterna. Vi yrkar därför avslag på dessa reservationer med hänvisning till att man redan i dag inom ramen för nuvarande SEK-system kan lämna ramkrediter. Vi yrkar också avslag på reservation 10, där man vill flytta över kostnaderna till biståndsanslaget när det gäller extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. Utskottet ser ingen anledning att ändra nuvarande ordning. Vi vill vidare yrka avslag på reservation 11, eftersom Investeringsbankens kostnader för hemmamatchningen inte bör kopplas ihop med den kommande frågan om statens ägande i banken. Under rubriken och anslaget Småföretagsutveckling behandlas bl.a. statens bidrag till utvecklingsfonderna. Utvecklingsfondernas verksamhet regleras i avtal mellan staten och landstinget som träffas för perioder om tre år. I och med 1988 års utgång går nuvarande avtal ut, och det är uppsagt av regeringen. Riksdagen har nu möjlighet att inför den nya perioden se över bl.a. bestämmelserna om fondernas styrelser. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns någon anledning att ändra riktlinjerna för fondernas verksamhet. Inte heller är utskottet berett att förorda en utvidgning av målgruppen för utvecklingsfonderna. Således yrkar vi avslag på reservationerna 14, 15 och 16. När det sedan gäller fondernas styrelsesammansättning har SIND, efter det att utskottet gjorde ett uttalande 1985, kartlagt de regionala fondernas styrelsesammansättning. Även den här gången redovisas att drygt hälften av styrelseledamöterna har näringslivserfarenhet. Detta har statsrådet påpekat i propositionen. Jag citerar: ”Jag räknar med att landstingen och berörda kommunerna inför kommande val av styrelser i ökad utsträckning beaktar synpunkter från näringslivsorganisationerna och de fackliga organisationerna samt målsättningen om att öka andelen kvinnor i styrelserna.” Detta noteras av ett enigt utskott som anser uttalandet vara bra. Herr talman! Regeringen har för kommande budgetår föreslagit ett totalt anslag på 169 milj.kr. till småföretagsutveckling. Moderaterna och folkpartiet har motionerat om en betydande minskning av anslaget, medan centern vill öka detsamma. Majoriteten i utskottet anser att anslaget är väl avvägt. Därför yrkas avslag på reservationerna 23 och 24. Regeringen fastställer i regleringsbrev hur anslagen skall fördelas mellan olika anslagsposter. Regeringen har således rätt att besluta om detta utan att riksdagen tillfrågas. Utskottet finner att den nuvarande ordningen är rationell och yrkar därmed avslag på reservation 25. Vad beträffar statens stöd till SIFU har utskottet fortfarande den uppfattningen att SIFU:s verksamhet är ett bra komplement till de privata utbildningsmöjligheter som finns för småföretagen. Likaså anser utskottsmajoriteten att SIFU bör få kompensation för att tjänstebrevsrätten tas bort. Därför yrkas avslag på reservation 21. Detsamma gäller reservation 22 om skattskyldigheten. I reservation 26 tas kostnaderna för kronotorpen upp. Antalet kronotorp har successivt minskat sedan 1950. Domänverket sköter kontrakten om upplåtelse av kronotorp. Verket investerar också i byggnader på de kvarvarande torpen. Tidigare har en summa av 2 milj.kr. per år anslagits. Nu innebär regeringens förslag att man anvisar ett engångsanslag på 14,1 milj.kr. Utskottet anser det vara rimligt att följa regeringens förslag och yrkar således avslag på reservation 26. När det gäller styrelsen för teknisk utveckling, STU, och regeringens förslag till anslag är utskottet enigt i den centrala frågan om den huvudsakliga inriktningen av STU:s verksamhet. De moderata ledamöterna har reserverat sig till förmån för en motion, N305, som vill minska Förvaltningsanslaget och anslaget Teknisk forskning och utveckling. Utskottet yrkar således avslag på reservation 27. Vpk vill i stället öka anslaget med 50 milj.kr. Inte heller detta anser utskottetsmajoriteten i dag vara motiverat, utan man yrkar bifall till regeringens förslag och avslag på reservation 28. STU handhar också stödet till uppfinnare, och i reservation 29 har de borgerliga ledamöterna i utskottet yrkat bifall till en motion, N433, i vilken det krävs ökat stöd med 5 milj.kr. Eftersom det pågår en treårig försöksverksamhet finansierad av STU i Svenska uppfinnarföreningen, anser Prot: 1987/88:119 utskottet att det inte är motiverat att öka detta anslag. Således yrkas avslagpå 11 maj 1988 reservation 29. Den sista reservation som är fogad till betänkandet handlar om det I framtida europeiska rymdsamarbetet. Utskottet anser att kritiken mot | regeringens förslag till riktlinjer är oberättigad. Förslaget innebär faktiskt avsevärt ökade resurser för det svenska deltagandet i ESA-samarbetet. Därför yrkas avslag på reservation 30. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 24 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I mitt anförande i torsdags sade jag att det är beklagligt att regeringen har beslutat att Sverige skall avstå från deltagande i Columbusprojektet samt att deltagandet i Hermesprojektet skall ske med så låg andel som 1,3 96. Vi som ställt oss bakom reservation 30 menar att detta medför allvarlig risk för att utbytet av samarbetet för de svenska företagen kommer att försämras. Nu sade Wivi-Anne Radesjö att regeringens beslut innebär en avsevärd ökning av anslaget. Det kan väl inte vara rimligt att påstå någonting sådant. Det förhåller sig ju tvärtom. Jag skulle vilja fråga vad som menas med utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet på s. 35, där man kan läsa: ”En sådan ökning skulle enligt utskottets mening innebära en felaktig prioritering. Likaså avvisar utskottet kraven på en omprövning av regeringens beslut att Sverige tills vidare inte skall delta i Columbusprojektet.” Vad avses med uttrycket ”en felaktig prioritering”? Det skulle vara särskilt intressant att höra vad just Wivi-Anne Radesjö har att säga om detta.

Vilken slutsats drog Wivi-Anne Radesjö av den information som hon där fick del av?
Herr talman! Wivi-Anne Radesjö tyckte att det var onödigt att ta upp stödet till export av miljöteknik med hänsyn till att vi i andra sammanhang skall behandla miljöpolitiken. Denna fråga är så pass angelägen att man vid olika tillfällen måste diskutera åtgärder för att främja en god miljö, inte bara i samband med att man behandlar miljöpropositionen, som Wivi-Anne Radesjö menade. Genom att stödja export av miljöteknik kan Sverige aktivt bidra till att minska olika länders miljöförstöring som påverkar vårt land. Om vi ger stöd till omfattande investeringar i bättre miljöteknik i andra länder, kan också vii Sverige dra nytta av detta. I andra sammanhang brukar socialdemokraterna framhålla att också de vill värna om miljön. Vad Wivi-Anne Radesjö här sade är enligt min mening 1 emellertid ett tydligt tecken på detta att ord och handling inte alltid stämmer överens. Socialdemokraterna framstår som litet amatörmässiga på miljöområdet. Wivi-Anne Radesjö menade att stödet till småföretagsutveckling var väl avvägt. I motsats till vårt förslag om en mycket kraftig ökning föreslår regeringen här ett stöd om 169 milj.kr. För att kunna bedöma huruvida detta förslag är väl avvägt kanske man skall göra en jämförelse med vad regeringen i andra sammanhang har gett de stora företagen. Jag vill bara påpeka för Wivi-Anne Radesjö att det anslag som hon och regeringen anser vara väl avvägt är väsentligt lägre än det värde som motsvaras av det förlustavdrag som Volvo och Saab har beviljats. Det är väl ändå viktigare att satsa på de många små och medelstora företagen i det här landet för att därigenom kunna skapa en trygghet och en positiv utveckling samt regional balans. Sedan över till frågan om hemslöjden. Det är allvarligt, när man som socialdemokraterna naggar ett anslag i kanten genom att föreslå att utbyggnaden av hemslöjdsorganisationen skall finansieras med användande av länsanslagets resurser. Jag vill fråga Wivi-Anne Radesjö vad detta beror på. Beror det på att ni socialdemokrater i fjol motsatte er höjningar av länsanslaget? reserverade er här i riksdagen och röstade emot en sådan höjning. Är det alltså därför som ni i år vill nagga detta anslag i kanten genom att använda det för att finansiera andra verksamheter än det egentligen var avsett för? När det gäller rymdsamarbetet tycker också jag att det är beklagligt att Sverige — på det sätt som regeringen medverkar till — slösar bort sina möjligheter och riskerar att gå miste om viktiga industriinvesteringar. Det är stor risk att angelägna industriprojekt kommer att gå Sverige förbi, om vi inte aktivt deltar i det europeiska rymdsamarbetet och dess finansiering. Detta kan också få allvarliga regionalpolitiska konsekvenser för den del av landet som har den största nyttan av en offensiv satsning på rymdteknik, nämligen Kirunaregionen.
Herr talman! Jag skall bara beröra en enda av Wivi-Anne Radesjös alla motiveringar för att avslå våra motioner. Det gäller vårt förslag om att också göra de nya hemslöjdskonsulenterna till hantverkskonsulenter och alltså bredda deras verksamhetsområde. Jag tror att Wivi-Anne Radesjö uttryckte det så, att hemslöjdskonsulenterna skulle bli verkningslösa. Jag har mycket svårt att förstå detta. Vi i folkpartiet har i vår motion pekat på en rad angelägna områden som man så att säga skulle behöva ta tag i för att stödja hantverket i Sverige. Över ett hundratal hantverksyrken är ”utrotningshotade”. Hantverket skulle ges ett gott handtag om man inrättade hantverkskonsulenter, om man alltså breddade den nya hemslöjdskonsulentens verksamhet. Hemslöjdskonsulenterna skulle väl knappast bli verkningslösa bara för att de fick ett breddat arbetsområde. Detta skulle i stället vara till stor nytta för det svenska hantverket.
Prot. 1987/88:119 Herr talman! Jag vill börja med det senaste, nämligen hemslöjden, 11 maj 1988 eftersom både Per-Ola Eriksson och Gudrun Norberg berörde denna fråga. Jag kan fortfarande inte förstå vad det har för betydelse över vilket anslag rea es js som pengar kommer. Det är fråga om precis lika mycket pengar. Detta ontråde RN anslag ligger ju mycket nära glesbygdsstödet. Det är som sagt fråga om lika mycket pengar. Sedan över till förslaget om att de tillkommande hemslöjdskonsulenterna också skall kunna fungera som hantverkskonsulenter. Vi är några ledamöter som här i riksdagen under många år har arbetat för att få till stånd en ökning av stödet till hemslöjden ute i länen. Jag är inte beredd att liksom nagga detta anslag i kanten, när vi nu har fått till stånd en ökning. Utskottets ledamöter har väl att arbeta vidare för att få till stånd en ytterligare utökning genom att också tjänster som hantverkskonsulent inrättas ute i länen. Jag vill inte alls protestera mot att också detta skulle vara värdefullt. Per-Ola Eriksson berörde också motionen om miljötekniken. Jag tycker att vi skall föra debatten om denna fråga där den hör hemma. Vi skall ju här i riksdagen snart debattera miljön i stort. Sten Svensson frågade vad utskottet menar, när man skriver att motionärernas krav på en ytterligare ökning av de svenska insatserna beträffande det europeiska rymdsamarbetet skulle innebära en felaktig prioritering. Enligt utskottets uppfattning skall de statliga insatserna på detta område vägas emot andra insatser som sker i syfte att främja den tekniska utvecklingen och den långsiktiga konkurrenskraften inom svensk industri. Eftersom detta projekt är omdiskuterat med hänvisning till vår neutralitet, har regeringen gjort den prioritering som nu föreslås. Från utskottsmajoritetens sida tycker vi att det är motiverat med denna prioritering.
Herr talman! Det är inte tillfredsställande att få svaret att ett projekt är omdiskuterat. Man måste rimligen inför kammaren också redovisa vad som ligger bakom ett sådant uttryckssätt. Låt mig till protokollet få läsa in vad professor Jan Askne vid Chalmers tekniska högskola säger i ett uttalande från den 15 mars. Han anför följande: ”Sverige som deltar i satellitprojekt som ERS-1 kan inte avstå från att delta i den fortsatta utvecklingen utan mycket goda skäl! I tidningsuppgifter har en möjlig amerikansk anknytning av rymdstationen till SDI framskymtat som anledning till att Sverige inte skulle vilja delta i Columbus. Men begreppet Columbus omfattar flera delar. Om detta varit ett skäl kan det endast vara ett skäl för andra delar av Columbus än den polära plattformen. Förhandlingarna mellan ESA och USA har dessutom inte avslutats och enligt stadgarna gäller att ESA inte kan acceptera någon militär aspekt på tekniken.” Jag vet inte om det är denna typ av omständigheter som avses, men jag har anledning att anta det. Därför är det klart att detta projekt, om det inte skulle bli någon uppgörelse mellan ESA och USA, kan omvandlas till ett rent europeiskt projekt. Det finns alltså ingen som helst anledning att räkna med att projektet kommer att få en sådan utformning att ett svenskt deltagande är 13 olämpligt från utrikespolitisk synpunkt. Jag menar således att det inte finns fog för den oro som framskymtar i utskottsbetänkandet men som Wivi-Anne Radesjö av någon anledning inte rent ut vill bekräfta. Sveriges möjligheter att följa med i den internationella utvecklingen på rymdområdet skulle alltså försämras om det svenska engagemanget i det europeiska rymdsamarbetet trappades ned. Jag antar att Wivi-Anne Radesjö i den information som jag i mitt förra inlägg erinrade om kraftigt har understrukit att effekterna skulle bli negativa för viktiga delar av svensk industri. Vi måste alltså i vårt land vara öppna för fortsatta förhandlingar och snabbt komma fram till en överenskommelse med ESA. Redan under innevarande år kommer grundläggande beslut att fattas och kontrakt att läggas ut. Om svensk industri och svenska myndigheter och forskare i framtiden skall kunna delta i den europeiska utvecklingen, är det uppenbart att vårt land måste vara med från början.
Herr talman! Wivi-Anne Radesjö envisas med att vi inte nu skall diskutera exportkreditstöd för miljöteknik. Hon menar att det skall vi göra i annat sammanhang. Jag vill stillsamt påpeka för Wivi-Anne Radesjö att det är just näringsutskottet som har hand om exportfrågor. Det är vi i näringsutskottet som också behandlar anslaget till exportrådet och principerna för exportstöd. Det är anledningen till att den här frågan har hamnat i vårt utskott, där centern ställt sig bakom förslaget att man skall ge stöd till export av miljöteknik. John Andersson har i sitt inlägg motiverat förslaget genom att påpeka hur situationen ser ut i länderna runt Östersjön, och jag kan bara instämma i det som han sade. Jag vidhåller vårt yrkande om bifall till den reservation som rör exportkreditstöd. Den reservationen har centern undertecknat. Avslutningsvis vill jag fråga Wivi-Anne Radesjö var någonstans i beslutet om en ny hemslöjdsorganisation, som riksdagen fattade i början på 1980-talet, hon finner stöd för sin uppfattning att den nya hemslöjdsorganisationen skall finansieras genom att länsanslaget naggas i kanten. Såvitt jag har kunnat se finns det inte något stöd för hennes uppfattning i det tidigare beslutet. Vad socialdemokraterna nu gör är att de smiter förbi ett tidigare beslut och försöker klara finansieringen genom att ta pengar från ett annat anslag. Det tycker jag är litet för billigt.
Herr talman! Ja, Sten Svensson, socialdemokraterna tycker också att rymdverksamheten är mycket viktig för svenskt näringsliv. Därför är det faktiskt fråga om en ökning på 20 96 av anslaget till rymdverksamheten. Det samarbete som Sten Svensson redogjorde för mer utförligt och som anges i utskottsbetänkandet var precis vad jag syftade på. Enligt min mening har vi inte stängt alla dörrar. Vi skall väl framöver också ha möjlighet att fortsätta samarbetet inom ESA. När det gäller exportfinansiering av miljöteknik, Per-Ola Eriksson, så finns faktiskt redan i dag den möjligheten inom ramprogrammet, så jag tycker inte att vi har avsagt oss rättigheterna att behandla dessa frågor i näringsutskottet.
Herr talman! Jag vill bara korrigera Wivi-Anne Radesjö, när hon säger att anslaget innebär en total ökning. Det är inte fråga om det, utan på sikt innebär anslagsramen att vår andel av ESA:s totala budget kommer att minska från för närvarande ca 2,1 9 till ca 1,7 76 inom några år. Denna minskade andel av den totala budgeten ter sig anmärkningsvärd mot bakgrund av att Sverige är ett av de få länderna i Europa som har en avancerad flygindustri och utomordentligt goda förutsättningar att nyttiggöra detta samarbete industriellt. Det finns också en annan risk, som Per-Ola Eriksson tidigare påpekade, nämligen att detta kan gå ut över de satsningar som är gjorda i Norrbotten på Esrange.
Herr talman! Jag skall, Sten Svensson, citera direkt ur utskottsbetänkandet, s. 35: ”Det bör slås fast att förslaget innebär avsevärt ökade resurser för det svenska deltagandet i ESA-samarbetet. Den anslagsnivå under budgetåren 1990 93 som förutskickas i propositionen motsvarar en real höjning med nära 20 96. I sammanhanget bör påpekas att anslagsramen för europeiskt rymdsamarbete, till skillnad från ramarna för flertalet andra forskningsoch utvecklingsändamål, anges i fasta priser och att den alltså räknas upp vid kostnadsökningar.”
Herr talman! Det är fortfarande inte korrekt beskrivet. Jag har talat om andelen av ESA:s totala budget. Det är ett faktum att regeringen i den här situationen har valt att ställa sig utanför Columbusprojektet.